Fru talman! I detta betänkande behandlar vi en ny EG-förordning om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. Orsaken till denna nya förordning är välkänd för de flesta. Det handlar om att i möjligaste mån minimera riskerna för förlust av människoliv eller skador genom terroristhandlingar eller liknande. Efter den 11 september 2001 har vår värld blivit mer otrygg, och fortsatta ohyggliga terrordåd, nu senast på Madrids järnvägsstation, visar behovet av att stärka skyddet inom olika sektorer. Sjöfarten är en sektor med en klart uttalad hotbild där det är helt nödvändigt och även ett uttalat krav att snabbt vidta skyddsåtgärder. Den nya lagstiftning som vi nu debatterar är avsedd att tillämpas och börja gälla från den 1 juli i år, alltså om cirka en månad. Regeringens proposition lämnades till riksdagen den 7 april, vilket är oerhört sent för att den ska kunna behandlas här under våren. Vi har i trafikutskottet också haft motionsförslag att behandla som gäller delar i propositionen som vi har upplevt inte har varit tillräckligt noggrant utarbetade. Det gäller, som har framgått här tidigare, den personliga integriteten och att någon närmare beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna inte har presenterats för parterna. Vi har i trafikutskottet enhälligt begärt att av justitieutskottet få ett yttrande gällande lagförslagets frågor om personlig integritet. Efter att utskottet tagit del av justitieutskottets yttrande har utskottsmajoriteten gjort förändringar i skrivningarna i betänkandet. Tillämpningen av integritetskontrollen har styrts upp i utskottets skrivningar. Vi har efter dessa förändringar som har skett från Folkpartiet gentemot propositionen funnit utskottets ställningstagande godtagbart, om än med viss tvekan, ska jag tillägga. Fru talman! Jag vill ta upp bristen att beräkningarna av de ekonomiska konsekvenserna inte har funnits med i propositionen. Vi har i en gemensam reservation nr 5 från flera partier, Folkpartiet, Moderaterna, Centern och Vänsterpartiet begärt en djupare analys av hur de ekonomiska kostnaderna utfaller. Det är rimligt att det genomförs. Riksdagen beslutar om lagstiftning som i det här fallet innebär stora ekonomiska kostnader. Det är lämpligt att man genomför en djupanalys. Det kräver vi i reservationen. Det måste exempelvis framgå hur gränsdragningen ska ske gentemot vad som är att betrakta som skyddsinsatser och ska bekostas av staten. Det bör inte finnas någon gråzon på det här området. Det gäller också den andra frågan, kostnader för personal som utför uppgifter som i det närmaste kan betraktas som polisiära. Vilka uppgifter är det naturligt att staten har genom insatser som ligger på polis, tull och kustbevakning? Staten måste ta ansvaret för konsekvenserna av den nya lagstiftningen. Det här vill vi att man gör en djup ekonomisk analys av. Vi tycker att det är viktigt, som det står i reservationen, att begära ett tillkännagivande. Vi tycker att det är på sin plats med ett tillkännagivande. Det är viktigt att det här genomlyses. Fru talman! Jag yrkar slutligen bifall till reservation 5 i detta betänkande.

Fru talman! Den 11 september 2001 har blivit en milstolpe i historien och förändrat samhället markant. I paniken som följde har nya lagar och förordningar snabbt arbetats fram. Tyvärr har rättssäkerheten för den enskilda människan ibland fått stryka på foten, och åtgärderna har fått negativa följder för enskilda eller grupper. Människors frihet har begränsats, och samhället har blivit mer slutet och kontrollerande. När Amnestys rapport om mänskliga rättigheter presenterades i går sade den svenske generalsekreteraren att hela rättssystemet har satts i gungning i kampen mot terrorister. I den blinda jakten på säkerhet har man tappat kompassen. Det förslag till sjöfartsskydd som vi ska debattera i dag innehåller delar som enligt oss är oacceptabla. Vi är inte motståndare till säkerhetsåtgärder, men vi måste vara vaksamma mot en utveckling mot allt större rättslöshet för den enskilde. Regeringen föreslår att för att förebygga brott som utgör fara för säkerheten i samband med sjöfarten får den som uppehåller sig på ett fartyg eller i en hamnanläggning kroppsvisiteras. För samma ändamål får väska, fordon, gods, rum och annat slutet förvaringsställe på fartyget eller inom hamnanläggningen undersökas. Det behöver inte föreligga någon som helst misstanke om brott för att få genomföra kroppsvisitationen. I likhet med flera remissinstanser tycker vi att det är att gå för långt. Varje individ har också ett grundlagsstadgat skydd mot detta i Sverige. Undersökningarna måste stå i proportion till den faktiska hotbilden. EU-förordningen innehåller inte heller något krav på att utan hotindikationer genomföra kroppsbesiktningar. Enligt justitieutskottets yttrande får husrannsakan och kroppsvisitation ske i syfte att utreda brott. Vår kritik mot de nu föreslagna bestämmelserna tar sikte på fall där det inte finns någon konkret brottsmisstanke och inte något att utreda. Det finns risk för att kroppsvisitation utförs i andra syften än att upprätthålla sjöfartsskydd. Enligt sjömännen och stuveriarbetarna själva är det helt acceptabelt att bära ID-handling och vara tvungen att visa upp den. Det är tillräckligt. Sjömännens hytter är deras hem ombord och måste respekteras. Varför ska vi peka ut och kontrollera just deras hem? Vad skiljer deras bostad från exempelvis ett rum i ett stort hotellkomplex eller ett rum i ett höghus, som Carl-Axel sade nyligen? Justitieutskottet håller med om kritiken när det klart uttalar att regeringen i de nu föreslagna bestämmelserna om undersökning av besättningens hytter gått för långt i sin avsikt att förhindra brott. I normalläget, det vill säga skyddsnivå 1, bör det inte införas någon möjlighet till genomsökning av besättningens hytter. Förutom frågor som gäller den personliga integriteten har vi invändningar som berör sjöfarten och sjöfartsnäringen i stort. Det har gått väldigt snabbt med den här förordningen och lagen och införandet av den. Det har varit en mycket kort tid för färdigställande av skyddsplaner innan de nya reglerna träder i kraft och tillämpas. Sveriges hamnar gör och har gjort ett stort arbete för att försöka fullgöra sina förpliktelser trots att riktlinjerna varit sena, ofullständiga och till och med motsägelsefulla. Förutom de stora ekonomiska kostnaderna i mångmiljonklassen har det inneburit att man har fått handla i blindo eftersom man inte har kunnat göra en bedömning av vilka konkreta krav som skulle komma att gälla. Det är nya myndighetsuppgifter som har tillkommit för hamnarna. Förutom de polisiära uppgifterna ska de själva bestämma hamnområdet. Hamnen ska avgöra och avgränsa området och göra skyddsplanerna. Det kan leda till konflikter med kommunens planer när det gäller fritidsbåtar och rekreationsområden för invånarna. Nu är det slutfiskat, slutpimplat och sluttittat, som en tidning i södra Sverige så träffande beskriver vad som kommer att ske. Taggtråd, stängsel och TV-övervakade grindar hindrar folk från att nå havet. Hamnarna blir slutna rum. Allvarligare är att det finns uppgifter om att 10-15 % av hamnarna antagligen inte hinner med att få fram skyddsplaner och vidta åtgärder. De kommer att kunna straffas för överträdelse, och deras fartyg bli utestängda av andra länders hamnar. Kostnaderna kommer att drabba de mindre hamnarna hårt. De har redan svårt att klara sin ekonomi. Andra befarar att det kommer att bli kaos. Tanken med sjöfartsskydd är god, men hur kommer det att bli i realiteten? Det handlar inte bara om Sverige utan om internationell trafik. Det är inte bara hamnarna utan även fartygen som berörs. Den 1 juli är deadline. Att ge dispenser till några kanske kommer att öppna Pandoras ask. Samtidigt befarar väldigt många att det kommer att bli en jättekonflikt. Även om hamnarna är godkända kan inte fartyg som inte är godkända anlöpa hamnen. På samma sätt kommer inte andra länders hamnar att ta emot fartyg som gått från en så kallad osäker hamn. Vad jag har förstått vid samtal med ansvariga är det många båtar från andra länder som inte ens kommit så långt att de fått IMO-nummer. De har en lång väg att gå innan de blir godkända. De kommer alltså att bli stoppade utanför hamnarna, och lasten blir liggande på kajen respektive på båten. Hur långt har man kommit i andra länder? Hur har man tagit sig an det här problemet? Har andra länder gjort sin läxa lika bra som Sverige, eller ligger vi långt före de andra länderna? Är det bara vi som lägger de här kostnaderna på sjöfarten? Det här förslaget får naturligtvis stora konsekvenser för sjöfarten och sjöfartsnäringen i Sverige. Vi menar att staten måste ta ett ansvar för vad som kommer att hända och vidta olika åtgärder för att inte näringen utan egen förskyllan går på ett stort bakslag. Det finns en stor risk för snedvridning av konkurrensen gentemot andra transportslag. När kostnaderna ökar väljer man kanske ett annat transportslag. Öresundsbron vädrar säkert morgonluft just nu. Det svensk sjöfart behöver är draghjälp att växa och utvecklas och inte att belastas med fler och kostnadskrävande pålagor. Vi står givetvis bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 4.

Fru talman! Det förtjänar att påpekas att ursprunget till att vi i dag behandlar förslag om sjöfartsskydd ligger i den hänsynslösa terroristattacken den 11 september 2001. Terrorhot är i dag en del av vår vardagliga verklighet. Hoten riktar sig mot hela transportnäringen. Sjöfartsnäringen, som är en av de mest internationella näringarna, är naturligtvis inget undantag. När vi senast behandlade dessa frågor här i kammaren påpekade jag att det som saknades då var ett särskilt skydd av fartyg och hamnanläggningar mot brottsliga handlingar. Med den nu föreslagna lagstiftningen kompletterar vi den gällande EG-förordningen på ett bra sätt. De nya internationella reglerna innebär att man inom sjöfartssektorn kan vidta en rad åtgärder för att stärka skyddet mot brottsliga handlingar. De ger bland annat rätt att kroppsvisitera och undersöka egendom på fartyg eller i hamnanläggningar utan att någon misstanke om brott föreligger, på samma sätt som på våra flygplatser. Naturligtvis är detta ett visst ingrepp i den personliga integriteten, både kroppsvisitationen och undersökningen av besättningsmännens hytter. Den fråga vi måste ställa oss är hur alternativen ser ut. Låt mig i detta sammanhang tydliggöra att det för svensk sjöfartsnäring skulle kunna innebära stora negativa konsekvenser att ställa sig utanför det internationella skyddssystemet. Vi riskerar att svenska båtar med last från svenska hamnar inte får gå in i de länders hamnar där man har anslutit sig till de föreslagna åtgärderna. I regeringens förslag är det Sjöfartsverket som man avser att göra till tillsynsmyndighet. Med begreppet tillsyn avses kontroll av att regelverket följs. Sjöfartsverket ges också möjlighet att överenskomma med både Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen om att överlåta vissa uppgifter till dessa. Detta anser utskottsmajoriteten är bra och tillgodoser de behov som finns på ett effektivt sätt. Fru talman! Jag ska ägna ytterligare en stund åt det som handlar om rätten att undersöka person och egendom. Enligt det internationella regelverket finns en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att vapen, farliga ämnen med mera införs i hamnanläggningar eller kommer ombord på fartyg. Det handlar bland annat om kroppsvisitation av passagerare och undersökning av besättningens hytter. Detta är kanske det mest kontroversiella i hela betänkandet. Låt mig börja med kroppsvisitationen. För det första är det inte vem som helst som föreslås få göra detta. Det ska vara polisen, Kustbevakningen eller annan särskilt utsedd person som förordnats av polisen. Om undersökningen ska genomföras av en särskilt utsedd person ska det ske under polisens ledning. Med kroppsvisitation menas i detta sammanhang samma sak som på våra flygplatser. Vi ska helt enkelt gå igenom detektorbågar, och vid indikation på något otillåtet föremål får vi visa upp våra väskor. Undersökningen av besättningens hytter är den andra delen av det som anses kontroversiellt. SEKO sjöfolk har gett uttryck för att sjömännens hem ombord ska betraktas med respekt. Självklart ska det vara så. Det torde inte i första hand vara besättningen som de skyddsplaner som ska upprättas fokuserar på. När det gäller besättningens hytter känner jag mig rätt säker på att detta i praktiken kommer att ske endast när det finns indikationer av något slag. Respekt och omdöme måste vara ledstjärnor för detta säkerhetsarbete. De åtgärder som sätts in vid olika hotbilder ska framgå i den skyddsplan som ska upprättas. Denna ska grundas på den hot och riskbedömning varje fartyg och hamnanläggning gjort i sin skyddsutredning. Det är enligt utskottsmajoriteten viktigt att dessa insatser står i proportion till den aktuella hotbilden och att man utför undersökningarna med stor respekt för den personliga integriteten. Herr talman! Vi är från utskottets sida väl medvetna om de snäva tidsramar som gäller i samband med ikraftträdandet av de nya bestämmelserna. Detta kan naturligtvis vålla vissa problem. Låt mig dock bara få påpeka att det finns möjligheter att vidta temporära åtgärder till dess mer permanenta anläggningar kan iordningställas. Det viktiga i första läget är att det upprättas skyddsplaner och att det fastställs aktuella skyddsnivåer. Det kan också vara på sin plats att påpeka att vi redan i höstas från riksdagens sida förband oss att införliva IMO:s regelverk. Det kommer inte som någon överraskning. De internationella reglerna är dessutom gällande rätt i Sverige genom att de kommer till uttryck i en EG-förordning. Här handlar det snarare om att vi faktiskt får gilla läget. Så här pass omfattande förändringar kostar naturligtvis pengar. Här är utskottsmajoriteten enig med regeringen om att den grundläggande principen ska vara att sjöfartsskydd ska vara självfinansierat. Detta innebär att den som skyddas också är den som får stå för kostnaderna. Detta är en bra princip. Det kan dock finns skäl att vid kommande utvärderingar noga följa kostnadsutvecklingen. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att de nya regelverk och rutiner som vi ska fatta beslut om naturligtvis ställer stora krav på branschen som helhet, såväl rederier som hamnanläggningar och anställda. Säkerheten och skyddet av person och egendom väger dock tyngre än de olägenheter branschen utsätts för. I det här sammanhanget vill jag därför lyfta fram vikten av att både regeringen och vi härifrån riksdagen noga följer utvecklingen, inte minst av respekt för den personliga integriteten. De nu föreslagna förändringarna får naturligtvis inte heller leda till orimliga kostnader eller onödig byråkrati. Med detta yrkar jag avslag på samtliga motioner och bifall till förslaget i utskottets betänkande.
Herr talman! Claes-Göran Brandin talar en hel del om den personliga integriteten. Men det blir bara vackra ord, Claes-Göran. När det gäller att undersöka besättningens hytter har regeringen faktiskt gått onödigt långt, vilket, om jag minns rätt, Vänstern påtalar i sin reservation. Justitieutskottet säger det också och för all del även trafikutskottet. När man läser texten i direktivet kan man se att där inte finns någonting som säger att man med automatik ska ha den rätten på skyddsnivå 1. Det är ni som vill gå ett steg längre än direktivet faktiskt säger. Jag har pratat med dig tidigare om de här frågorna, och du använder orden undersöka, visitera och kontrollera som om de vore samma ord. Men det är ju inte så. Det är ju en enorm gradskillnad mellan att undersöka, inspektera och visitera. Om du nu är så mån om den personliga integriteten, varför kan du då inte vara med på att en undersökning endast får ske om det finns ett konkret hot eller misstanke om brott? Då är vi ju överens allihop. Men varför ska en sjöman, till skillnad från någon annan, tvingas acceptera att en vilt främmande människa närsomhelst, utan välgrundad anledning, går in i hans hem? Den personen tittar inte bara in - han har ju faktiskt enligt detta förslag rätt att dra ut varenda byrålåda och titta vad som finns där. Det är ett skamligt ingrepp i den personliga integriteten. Därför är du inte trovärdig. Sedan säger du att det är rimligt och en bra princip att den som skyddas är den som ska betala. Tycker du då att den som går på fotbollsmatch ska betala för alla poliserna? Tycker du att de som var på folkmordskonferensen ska betala den hiskliga summan på 40 miljarder för polisskyddet? Det var ju de som skyddades. Tycker du att de judiska barnens föräldrar ska betala för skyddet vid Judiska skolan? Du säger ju att det är en bra princip. Den som skyddas ska betala.
Herr talman! Vi ska komma ihåg att i dag har befälhavaren faktiskt möjlighet enligt sjömanslagen, den som gäller för alla sjömän som finns ute på våra hav, att gå in och göra kontroller i besättningens hytter. Det hänger ihop med tullfria varor. Man har alltså redan i dag rätt att gå in från befälhavarens sida och visitera, gå igenom och, som Carl-Axel Roslund säger, dra ut byrålådor. Denna rätt har man redan i dag. Jag kan förstå att en undersökning av besättningsmans bostad ombord på fartyget kan uppfattas som integritetskränkande. Jag har full förståelse för det. Bestämmelserna måste därför tillämpas med gott omdöme. Det innebär enligt vår uppfattning att om en rutinkontroll ska göras, det vill säga då ingen misstanke föreligger, ska en sådan kontroll naturligtvis inte utföras av en besättningskamrat utan av en person anlitad utanför besättningen. En befälhavare eller redare som inte gör detta visar enligt vår uppfattning prov på dåligt omdöme. Vi får ändå, som jag sade i mitt inledningsanförande, se på vad alternativet är. Ska vi stå utanför det här? Om man inte gör de här kontrollerna och uppfyller IMO:s regelverk blir det på det viset att de svenska fartygen när de anländer till andra hamnar inte kommer att få komma in i de hamnarna. Det vill inte jag göra mot svensk sjöfart.

Herr talman! Du sade att man var tvungen att gilla läget och att det fanns vissa problem. Det tycker jag är ett understatement. Det måste rimligen finnas ett nationellt intresse av att det finns internationell sjöfart på svenska hamnar även efter den 1 juli 2004. Vi anser att lagen får stora negativa konsekvenser för sjöfarten. Det är kostnadsfrågan men också vilka problem som kan uppstå när lagen träder i kraft. Jag har en känsla av att ni inte tar frågorna på lika stort allvar som vi gör. Vi är faktiskt allvarligt bekymrade. Ni bara hänvisar till att lagen måste genomföras. Ska regeringen sitta med armarna i kors på åskådarplats och bara invänta datumet eller, som vi föreslår, aktivt förbereda sig och ta itu med de problem som kan uppstå?